Herr talman! Ärade ledamöter! Ärade åhörare! Helene Petersson har frågat mig vad jag avser att göra för att användningen av det farliga ämnet kreosot inte ska ske i andra sammanhang än dem som tydligt har angivits av Kemikalieinspektionen. Helene Petersons fråga har sitt ursprung i den pågående rättsliga prövningen av stolpfundamenten för Sydvästlänken. Som Helene Peterson som erfaren riksdagsledamot väl känner till kan jag inte kommentera en pågående prövning av detta slag. Jag vill dock framhålla följande: Träskyddsmedlet kreosot är mycket farligt, och användningen av detta ämne är därför mycket hårt reglerad. Träskyddsbehandling med kreosot får endast utföras av yrkesmän, och inom EU är användningen endast tillåten till och med den 1 maj 2018. Utvecklingen av alternativ följs löpande av Kemikalieinspektion. En ny bedömning av frågan kommer att göras senast 2018. Även användningen av kreosotbehandlat trä är hårt reglerad. Där barn riskerar att exponeras och där man riskerar hudkontakt är användningen av kreosotimpregnerat virke förbjuden. Anledningen till att kreosot godkändes av Kemikalieinspektionen för användning som träskyddsmedel inom EU för en begränsad period var främst bedömningen att det sett ur ett livscykelperspektiv inte fanns något miljömässigt bättre alternativ. Kemikalieinspektionen är den myndighet som i Sverige fattar beslut i enskilda ärenden om godkännande av träskyddsprodukter som innehåller kreosot. Våra kommuner och länsstyrelser har viktiga roller som tillsynsmyndigheter. Jag kan försäkra interpellanten att jag noga följer denna frågas fortsatta utveckling.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag är fullständigt medveten om att jag inte får några svar direkt när det gäller det specifika ärendet. Då hade jag väl fått se miljöministern i konstitutionsutskottet under våren. Det kanske vi ska undvika. Jag tar ändå detta som ett exempel, för jag tycker att det är märkligt att man i så stor utsträckning fortfarande kan använda detta medel när vi vet vilka risker det finns. Vi har i EU-sammanhang i ett direktiv kommit fram till att det är ett så farligt medel att det bara får en begränsad användningstid. Man skriver att det är flera substanser med hälsofarliga egenskaper. De är långlivade, de kan lagras i levande vävnad och de är giftiga. De är även svåra att bryta ned i naturen. När man startade kreosotanvändningen för 100 år sedan var man inte medveten om riskerna. Men nu fortsätter man att gräva ned detta. Det är där min fråga ligger: Var är det egentligen tillåtet att använda kreosot? Vi säger i stolpar och i järnvägssliprar. I detta fall gräver man ned fundament, och i varje fundament finns 500 kilo kreosot. Det är just denna fråga som jag tycker är lite märklig. Jag tycker också att det är märkligt att när man gör en ledningskoncession och får tillstånd till detta görs det inte någon prövning av verksamheten enligt miljöbalken. Jag hoppas att miljöministern har någon kommentar till detta. Det är en fråga som jag ställer till miljöministern: Är det något som hon har funderat på? Bör vi kanske inte ha en synkroniserad process här så att man inte får tillstånd till en sak och att det sedan kommer in en annan aspekt? Då blir det överklagande i samband med att man redan har satt i gång att bygga. Det talas om att det ska vara yrkesmässigt. Det är självklart att det är yrkesmässig verksamhet det är fråga om i de här fallen. Men det handlar också om hur mycket man vet om de risker som finns. När man talar med yrkesmännen märker man att de kanske inte riktigt är medvetna om vilka risker som finns. Det ligger på den enskilda arbetaren, men kanske också på arbetsgivaren. Man har reagerat otroligt starkt på detta i Jönköpings län. Det beror på att länsstyrelsen har sagt nej, så det ligger en överprövning i sakfrågan. Det beror också på att man i Grimstorp, som ligger i Nässjö kommun, har haft en tidigare kreosotanläggning. Vi har även en järnvägsknut i Nässjö, och båda dessa har varit väldigt utsatta för kreosot. Man håller nu på att sanera dessa båda områden till en kostnad av en halv miljard. Det är alltså inte konstigt att man börjar fundera på vad som händer med våra barn när det gäller hälsofrågan. Vilka kostnader kommer det att medföra för kommunerna under ett antal år framåt?

Herr talman! Jag anmälde mig till debatten därför att jag ville följa upp en fråga som jag ställde till finansministern i december, nämligen frågan om skattefrihet för kreosot. Kreosot är befriat från skatt på bekämpningsmedel. Det motsvarade till exempel år 2011 ett skattebortfall på 120 miljoner kronor. Det är anmärkningsvärt med tanke på de cancerogena egenskaper etcetera som bekämpningsmedlet kreosot har. Finansministern svarade att beredning pågick inom Regeringskansliet. Han skrev också att mycket har förändrats under de snart 30 år som har gått sedan skatten på bekämpningsmedel infördes. Jag vill fråga om beredningen är färdig. Och är det inte dags att beskatta kreosot med tanke på dess miljöfarlighet?
Herr talman! Allra först vill jag säga att det ärende som interpellanten tänker på men som inte jag kan yttra mig om är överklagat till mark och miljödomstolen, där man också använder miljöbalken i beslutsunderlaget. Det kanske är ett klargörande som är bra. Kreosot har en dubbelreglering. Lagstiftningen om kreosot regleras huvudsakligen genom EU:s bekämpningsmedelslagstiftning och kemikalielagstiftning. De godkännanden som finns för kreosot gjordes under det gamla biociddirektivet. De anses fortfarande gälla, men användningsområdet har inskränkts som ett första steg mot det förbud som kommer att gälla 2018. Användningen av kreosot för behandling av trä är begränsad. Huvudregeln är att kreosotbehandlat trä inte får importeras, överlåtas eller användas. Undantag gäller, som nämndes, för yrkesmässigt och industriellt bruk, till exempel för järnvägar och kraftledningar. Men även här finns inskränkningar. Man får inte heller använda det i sådana fall om det innebär att barn riskerar att exponeras eller om man riskerar hudkontakt, till exempel vid användning på lekplatser, inomhus eller på trädgårdsmöbler. Det här poängteras särskilt. Användningen av kreosot kan också inskränkas på grund av arbetsplats eller miljölagstiftning. Det finns alltså en mängd lagstiftningar som sammantaget reglerar användningen av kreosot. Avsikten är att användningen ska fasas ut. Man kan fråga sig vem som bär ansvaret. I Sverige är Kemikalieinspektionen den myndighet som godkänner biocidprodukter innan de får släppas ut på den svenska marknaden. Det är också kemikaliemyndigheten som reglerar användningen. Det finns tre godkända produkter i dagens läge. Kommuner och länsstyrelser har tillsyn över detta. Det är förorenaren som betalar sanering av marken. Det är huvudprincipen i svensk miljölagstiftning. Det gäller också i sådana här fall. Den som använder kreosot måste vara medveten om att man också i fortsättningen har ett ansvar för hanteringen av det impregnerade trä som man har använt. Det tycker jag är mycket viktigt att poängtera i det här fallet. Nu tittar vi i Regeringskansliet väldigt mycket på kemikalieområdet. Det är en viktig fråga för regeringen och Regeringskansliet. Det är därför som finansministern påpekar att vi nu tittar på ekonomiska styrmedel som komplement till den traditionella regleringen som inriktar sig på farliga ämnen, minskad användning, substitution eller förbud. I budgetpropositionen har vi aviserat en utredning om ekonomiska styrmedel för miljö och hälsofarliga ämnen i nästa års budgetproposition.
Herr talman! Jag vet att man använder miljöbalken i miljöprövningen. Den börjar i kommunen. Det är ofta miljö och byggnadsnämnden som börjar. Sedan fortsätter det i länsstyrelse och mark och miljödomstol. Det bekymmer som jag lyfte upp är att man först får tillstånd att göra en sak, och sedan kommer det en miljöprövning vid sidan om. De följs inte åt. Jag tycker att man inte ens skulle få tillstånd förrän man har fått klartecken på miljöområdet. Det hade nog besparat oss en hel del. Man tar upp kreosot när det gäller barn och kontakt med bar hud, men vi har också spridning i vattnet. Det borde också vara en stor risk som jag tycker att man nämner för lite här. Miljöministern tar också upp saneringsansvaret. Men det gäller att man får tag på den som ska utföra saneringen och har möjlighet att ställa den till svars. I det här fallet, om jag har fått det ordentligt klargjort för mig, är det nog staten som får ta det ansvaret eftersom det här är en så gammal anläggning. Man har också sett att det läcker ut i grundvattnet. Det finns en väldigt stor risk för spridning i vattnet. Jag vill också lyfta upp den fråga som Jacob Johnson tog upp. Vi i S har, tillsammans med MP, lyft upp frågan att införa en kreosotskatt. Vi tycker, precis som Jacob Johnson, att det är lite märkligt att kreosot inte beskattas eftersom det har en så miljöfarlig påverkan. Vi har andra miljöfarliga kemikalier som beskattas. Jag hoppas att miljöministern kommer att ta upp den frågan och ta ett ordentligt ansvar för att man lägger en beskattning på detta ämne också. Vi behöver fortfarande sliprar, stolpar som håller länge och fundament till kraftledningar. Men frågan är vad vi kan ha i stället. Jag är också mycket fundersam över att man säger att detta är det mest miljövänliga alternativet. Vad lägger man in i det? Är det tillverkningen av betongen? Är det transporter, för betong är tungt? Vad är det man lägger in i detta? Jag har väldigt svårt att tänka mig att kreosot kan vara mer miljövänligt än de alternativ som finns i dag om man bara tittar till giftet. Detta är ett gift som är farligt och som får konsekvenser för natur, miljö och människor på lång sikt. Jag tycker att det är otroligt konstigt att man kan säga att detta är det mest miljövänliga alternativet.

Herr talman! Jag håller med miljöministern om att principen om att förorenaren ska betala ska gälla. Därför tycker jag att det är så märkligt att det här mycket giftiga medlet är befriat från den beskattning som andra sådana här medel har. Vänsterpartiet har, precis som Miljöpartiet och Socialdemokraterna, föreslagit i vår alternativa budget att en sådan här skatt införs. Jag är lite besviken på den senfärdighet som miljöministern visar när hon hänvisar till fortsatt utredningsarbete. Jag tycker att det är dags att principen att förorenaren ska betala ska gälla nu för kreosot.
Herr talman! Den analys som först europeiska myndigheter och sedan Kemikalieinspektionen har gjort tar in alla olika aspekter i en så kallad livscykelanalys. Man kan diskutera hur bra det är, men det är så det gamla beslutet har fattats. Det är ett gammalt beslut som styr användningen i dagens läge. Det nyare beslut, som innebär att kreosot är förbjudet från 2018, är bra. Vilka alternativ finns det? Det finns värre kemikalier eller värre ämnen. Det pågår en teknikutveckling när det gäller en kombination av tryck och värmebehandling av trä. Jag tror att det är det som ligger närmast som ersättningsprodukt. Jag kan i dagens läge inte säga hur långt man har kommit med detta. Men om man får ett förbud för ett ämne eller en produkt som används mycket brukar forskning och teknikutveckling sätta i gång. Det har redan skett. Jag hoppas verkligen att ersättningsprodukter ska komma fram så snart som möjligt. Det är verkligen inte bra med kreosotanvändning. Det må vara så att kreosot, enligt också mycket gamla beslut, inte faller under regeln om skatt på bekämpningsmedel. Men däremot gäller bekämpningsmedelsavgiften. Det finns alltså en ekonomisk belastning på detta farliga ämne som också ska verka som ett styrmedel. Jag tycker att det är viktigt att den som använder kreosot faktiskt är medveten om svensk miljölagstiftning grundar sig på att förorenaren ska betala. Det gäller även i det här fallet.
Herr talman! Tack, miljöministern! Det var viktigt att vi hade den här diskussionen. Det upprör väldigt många i mitt län att det här får förekomma, speciellt eftersom man är så medveten om det. Jag har tittat på hur mycket vi använder. Det säljs 4 000 ton i Sverige i dag. Jag utgår ifrån att det är årligen. Det är fruktansvärt mycket. Det här bör stoppas. Jag blir lite osäker på vad miljöministern menar. Är det förbjudet från och med 2018, eller ska beslutet omprövas? Jag får lite olika signaler. Om det ska förbjudas från och med 2018 finns ju förbudet men om det handlar om en omprövning är min sista fråga till miljöministern: Vad tänker miljöministern göra i EU-sammanhang, det ligger ju ett direktiv i botten, för att vi verkligen ska få till stånd ett förbud? Tänker du medverka till att det blir en skatt på kreosot så att vi på det sättet även kan få större påtryckning för att hitta alternativa produkter?
Herr talman! Kreosot regleras till största delen av europeisk lagstiftning. Vi arbetar för att den möjlighet som finns till omprövning 2018 inte ska användas och för att det ska finnas substitut. Sverige kommer genom Kemikalieinspektionen att jobba för att ämnet ska fasas ut, helst tidigare än så. Det är viktigt att säga, eftersom jag fick en fråga i förra replikskiftet, att det tar ungefär två år att dra en fråga genom Regeringskansliet, från att den väcks, med utredning och underlag som ska fram, fram till att den föreläggs riksdagen. Vi är väl halvvägs i detta förfarande. Nu har vi diskuterat frågan om kemikalier och tittar på ekonomiska styrmedel för detta, vilket vi har aviserat i budgetpropositionen. Det är självklart att kreosot är en del av detta arbete. Jag hoppas få återkomma till riksdagen i den här frågan nästa år.